När vi i denna kammare diskuterar avfolkningsoch sysselsättningsfrågorna i norrlandslänen rör sig debatten i regel om industrilokalisering. Man vill få industri av något slag till orten i fråga för att ge arbete och trygghet åt den friställda arbetskraften. Det är då de lokaliseringspolitiska åtgärderna sätts in. Jag vänder mig naturligtvis inte heller mot detta utan hälsar det med största tillfredsställelse. Men för att göra Norrland mera företagsvänligt och samtidigt stimulera företagarna att etablera sig inom ett område krävs förutsättningar av olika slag, och därvidlag måste såväl staten som länet och kommunerna hjälpa till. En mycket viktig sak, som jag har tryckt på i min interpellation, är att man har goda förbindelser och kommunikationer av alla slag: till lands — där har jag nämnt järnvägar och landsvägar — till sjöss och även i luften. Det är det första en företagare frågar efter när han skall etablera sig inom ett område. Näringslivet i Norrland har där till följd av de långa avstånden större svårigheter att brottas med än övriga delar av landet. För att få kompensation för detta måste vi ha rätt att kräva ännu bättre förbindelser och ännu bättre vägar i Norrland. Järnvägsnedläggningar och utredningar som pekar på eventuella inskränkningar i järnvägstrafiken, exempelvis när det gäller inlandsbanan, är som jag ser det åtgärder som till en del missgynnar näringslivet och gör företagarna misstänksamma. I varje fall verkar det inte stimulerande på företagen. Enligt upprättad vägstatistik är situationen ogynnsam för både Jämtland och Västernorrland. I Jämtland omfattade vägnätet vid detta års ingång 5 393 kilometer, varav 708 kilometer riksvägar och 4685 kilometer länsvägar. Då det gäller vägarnas beläggning med mera varaktiga slitlager än grus hör länet till de sämst ställda. Av hela längden riksvägar är endast 73 procent belagd och 12 procent behandlad med oljegrus. Riksmedeltalen är 82 respektive 12 procent. Beträffande länsoch ödebygds vägarna redovisas blott 9 procent som belagda och ytterligare 18 procent oljegrusbehandlade. Jag vill påpeka att dessa procenttal också är de lägsta i landet. Jag nöjer mig här med att ange siffrorna för Jämtlands län men förmodar att ungefär samma förhållanden råder i de övriga norrlandslänen. I detta sammanhang vill jag också påpeka att Jämtlands län enligt en tidningsuppgift är ett av de vägfattigaste länen i landet, om man ser på relationen mellan den produktiva skogsmarksarealen och längden av de allmänna vägarna. Jag har med detta velat påvisa hur nödvändigt det är att satsa ännu kraftigare på vägarna i Norrland. Jag är medveten om att beredskapsarbetena där har gjort oerhört stor nytta. De påpekanden jag här gjort skall statsrådet inte uppfatta som kverulans; det är faktiska förhållanden som är mycket allvarliga. Virkestransporterna inom skogsbruket kommer att öka på våra vägar dels genom att avverkningarna ökar, dels genom att man nu har övergått från flottning till landtransport. Detta måste kräva en högre standard på vägarna. Jag hoppas att vägverkets petita för nästa år inte missgynnar väghållningen i Norrland. Om man lägger samma lönsamhetssynpunkter på väghållningen som SJ anfört som skäl för nedläggning av järnvägar är dock risken härför mycket stor. I det sammanhanget vill jag säga att det skulle vara tacknämligt om SJ gick litet försiktigare fram när det blir fråga om att lägga ned icke lönsamma järnvägar. Jag tänker därvid närmast på virkestransporterna. Man har genom en utredning kunnat konstatera, att Norrlands läge medför att den landsdelen intar något av en särställning när det gäller godsbefordran, och utan att kunna bevisa det vågar man påstå att behovet av fjärrtransporter per capita är betydligt större inom Norrland än i andra landsdelar. Härför talar flera faktorer, t.ex. avståndet till och från den nationella marknaden som helhet och flertalet hamnars beroende av isförhållandena, vilket under en stor del av året stoppar den mer lastbilsmässiga korthållsdistributionen. Norrlands företagare får bära stora extra utgifter som sydoch mellansvenska företag slipper. Statsrådet säger i interpellationssvaret: »Om man först betraktar vägområdet finner man att de fem nordligaste länen har en vägstandard som i relation till efterfrågan är ungefär lika god som för övriga landet. De norrländska vägbyggnadsföretagen måste prioriteras tillsammans med andra angelägna vägbyggnader i landet, vilket sker i samband med upprättandet av flerårsplanerna. Vid bestämmandet av turordningen mellan företagen är lönsamhetskriteriet i princip grundläggande — — —.» Jag vill fråga: Vad innebär detta? Är det trafikens omfattning på vägen som är avgörande? Det vore bra med ett klarläggande, så att inga missförstånd uppstår. Jag skall inte närmare gå in på frågan om lufttransporterna, men det är tydligt att det behövs en kraftigare satsning på flygfält i Norrland och då framför allt på fält av mindre typ. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är högst nödvändigt med en ännu kraftigare satsning på goda förbindelser och kommunikationer av alla slag i Norrland för att göra denna landsdel mera näringsvänlig och därigenom ge sysselsättning åt friställd arbetskraft. Detta är för oss norrlänningar ett livsvillkor. Kostnaderna för transporter mellan Norrland och landet i övrigt får inte verka som en ogenomtränglig tullmur. Om vi kan pressa ned transportkostnaderna genom goda förbindelser och bättre vägar får faktorer som tillgång på arbetskraft, bostäder, lokaler o.d. större betydelse, och en industri har därigenom större möjligheter att lokaliseras till denna landsända. Jag är medveten om att det jag här nämnt kostar mycket pengar, men vi måste samtidigt tänka på de naturtillgångar som finns i Norrland och på att det gäller ting som blir till nytta för hela landet. Med detta ber jag att än en gång få tacka för svaret. Jag hoppas att det verkligen skall bli möjligt att genomföra de förbättringar som jag talat om.
Herr talman! Herr Wikner ställde en fråga om vad som egentligen menas med den lönsamhetsprioritering som vägverket tillämpar och som vi här haft tillfälle att ta ställning till åtskilliga gånger. Det är helt enkelt så att de hårdast trafikerade vägarna, där alltså behovet av förbättringar är störst, blir prioriterade när medel anslås. Skulle man verkligen kunna göra tvärtom, om jag får uttrycka mig på det sättet? Sedan kommer naturligtvis särskilda omständigheter in i bilden. Det kan vara hänsyn av speciell art, och även ett lokaliseringspolitiskt samband kan komma att spela en roll vid viss prioritering. När det gäller nedläggning av bandelar är det faktiskt på det sättet, att om det finns någon utsikt att träffa överenskommelse om att SJ skall få virkestransporter, påverkar detta bedömningen på så sätt att ingen nedläggning sker. Detta gäller över huvud taget transport av gods i sådan omfattning, att det är rimligt att använda järnväg. Det tas ständigt in i bilden när man bedömer huruvida en bana skall få läggas ned eller ej.
Herr talman! Jag är glad över det tilllägg som kommunikationsministern gjorde. Nyligen lyssnade jag till en diskussion just om överflyttande av virkestransporterna från landsväg till järn väg, och jag förmodar att man till slut måste göra denna överflyttning. Jag har emellertid själv många gånger färdats med både privatbil och buss mellan Ljusdal och Sveg, och den landsvägen är faktiskt bitvis så smal, att virkestransporterna innebär en trafikrisk. Innan man lägger ned flottleder och överför transporterna till landsväg borde väl i alla fall vägarna göras skickade för dessa tunga transporter. Vi vet att belastningen har ökat oerhört. När man talar om bruttonationalprodukt och välfärd brukar man ju räkna i procent. I relation till denna har vägarnas belastning stigit 3—4 gånger snabbare, och det säger en hel del. Vi måste verkligen förbättra vägarna, om vi inte alltför mycket skall försvåra den övriga trafiken.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat, om jag är beredd att ge kammaren min syn på frågan om de mindre tätorternas framtid inom de nya storkommunerna. I de riktlinjer för en översyn av kommunindelningen som antogs av statsmakterna år 1962 angavs som en huvud Princip att de nya kommunerna skulle omfatta näringsgeografiskt sammanhängande regioner. En samordning av den kommunala verksamheten inom en sådan region ansågs ägnad att öka den kommunala förvaltningens effektivitet och ge en god grund för den lokala samhällsplaneringen. En gemensam planering inom en region — ett kommunblock — kan innebära stora fördelar inte minst när det gäller att lösa de problem som interpellanten pekar på. Det är ofta så, att utbyggnaden av en tätort och av serviceutrustningen där bedöms uteslutande med hänsyn till förhållandena inom den egna kommunen. Det är med andra ord kommungränserna som får styra planeringen. Om man i stället har en gemensam kommunal planering för hela regionen kan man på ett helt annat sätt väga de olika orternas förutsättningar och behov mot varandra, vilket sett ur hela regionens synvinkel måste vara det riktiga. Härigenom kan man många gånger få ökade möjligheter att tillgodose även de mindre tätorternas intressen. Det blir då regionens medborgare som genom sina valda förtroendemän får bestämma hur förutsättningarna för näringsliv, bebyggelse och hela regionens struktur skall utformas. På så sätt kan kommunindelningsreformen leda till en starkare kommunal självstyrelse. Jag vill gärna tillägga att önskemålet om att ge kommunerna ökat inflytande över planeringen av det egna området också kommer till uttryck i direktiven för den i våras tillsatta utredningen om översyn av byggnadslagstiftningen.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
Om inte kommunikationsministern har någon egen uppfattning att delge kammaren, kunde han ha inhämtat informationer från kommunerna, inte minst från de mindre tätorterna, som känner oro inför framtiden. Låt mig först anföra några ord ur min interpellation! »I det moderna samhället finns många faktorer som medverkar till alltför stor centralisering. En sådan faktor måste den av riksdagen år 1962 beslutade kommunreformen anses vara. Riksdagens mening var dock att denna reform skulle äga rum i frivillighet. Att döma av ett uttalande som gjorts av chefen för kommunikationsdepartementet vid Kommunaltjänstemannaförbundets kongress i Göteborg nyligen är man emellertid nu inom regeringen beredd att vidtaga åtgärder för att påskynda kommunsammanläggningen, och denna kan då uppenbarligen inte genomföras utan tvång. Det är risk för att de centrala myndigheternas vilja kommer att gälla och inte de berörda kommunmedlemmarnas. En följd av en kommunsammanslagningsreform är naturligtvis också att antalet förtroendeposter kommer att minskas, vilket leder till att ett mindre antal människor får tillfälle att ägna sig åt offentliga angelägenheter. Detta innebär att demokratin blir fattigare.» Ett minskat antal förtroendeposter innebär vidare att de mindre tätorterna inte kan få några representanter i beslutande instanser och därför får svårt att göra sin stämma hörd. Kommunikationsministern säger i sitt svar: »Det blir då regionens medborgare som genom sina valda förtroendemän får bestämma hur förutsättningarna för näringsliv, bebyggelse och hela regionens struktur skall utformas.» Men hur många representanter får de mindre kommunerna i den stora kommunen? Att antalet tätorter kommer att minskas vid kommunsammanslagningen måste kommunikationsministern väl ändå medge. Den stora frågan i kommuner med flera och enligt statsmakternas mening för många tätorter är då: Vilka skall få fortsätta att utvecklas och vilka skall tvingas stagnera, sluta att växa o.s.v.? Här är det inte fråga om att kommuner begär några speciella fördelar utan om en fullt legitim önskan att få utvecklas i sådan takt, att de får behålla den service de för närvarande har i fråga om industrier, skolor, affärer, post och kommunikationer — för att inte nämna andra förmåner som finns i en mindre kommun när det gäller den kommunala servicen. Redan genom den kvottilldelning som skett under senare år har utvecklingen hämmats i mindre orter, och detta kommer säkerligen att fortsätta i de större kommunerna. Om statsrådet hade uttalat den förhoppningen, att de mindre tätorterna så långt som möjligt och i större utsträckning än man nu talar om skulle få utvecklas, hade detta stillat mycken oro och tagit bort mycken ovilja mot kommunsammanslagningen. Även regeringspartiet har nu börjat besjälas av intresse för miljöproblemen, och därför undrar man om regeringen kommer att fortsätta sin centraliseringspolitik som sannerligen inte alltid bidrar till att skapa en god miljö. Boendemiljön är en mycket viktig fråga. Det är inte alla som vill och de flesta har inte råd att ha en permanent bostad i en större tätort och en sommarbostad på landet; det är bara förunnat ett fåtal människor som är högavlönade eller har kapital. De många som inte har råd till mer än en bostad och som vill bo nära naturen i en frisk och barnvänlig miljö bör så långt det är möjligt få bygga sin villa var de önskar inom kommunen, oberoende av tätortens storlek eller av var den är belägen. Då hela kommunen är en enhet bör detta inte resa några hinder ur skattesynpunkt. Jag skall inte ta upp de sociala problemen i samband med koncentrerad bebyggelse. Visst kan skäl anföras för en samman läggningsreform: de vidgade uppgifter som kommunerna fått kräver i många fall större enheter. I samband med en sammanslagning måste dock åtgärder vidtas för att motverka en i sammanhanget onödig centralisering. Med en aktiv lokaliseringspolitik syftande till att hejda befolkningsanhopningen i några få regioner kan ett nät av livskraftiga tätorter bevaras över hela landet. Därvid bör man i allmänhet satsa på flera orter i varje kommun än enbart centralorten. Med dessa ord vill jag, herr talman, uttala min förhoppning att alla instanser skall göra det bästa av det som nu håller på att ske — även om man inte alltid är övertygad om att det är det bästa som sker.

Herr talman! Herr statsrådet vet att jag är speciellt intresserad av denna fråga, som vi haft tillfälle att diskutera med varandra dels i interpellationsdebattens form, dels privat. När min kamrat på länsbänken tog upp servicefrågan kunde jag inte underlåta att begära ordet för att efterhöra statsrådets inställning till den viktiga frågan om angelägenheten av att medverka till att behålla en viss form av service i delkommunerna. Varför känner man ibland en viss olust inför tanken på en sammanslagning? Jo, man vet för närvarande inte inom delkommunerna vilken service man får behålla. Innan kommunerna känner till detta skall de alltså i dag ta ställning till kommunsammanslagningen år 1971 i sina svar på den mycket väl avvägda promemorian från landssekreterare Fröjd. Man begär alltså positiva sammanläggningssvar innan kommunblocket har löst frågan om servicen i den nya kommunenheten, vilket jag tycker är orimligt. Det är därför viktigt att kommunikationsministern utfärdar en rekom mendation om att man inte skall glömma bort frågan om den kommunala servicen i de mindre kommundelarna. Man har faktiskt i det arbete som förekommer inom blocken inte kommit så långt, att man på ett riktigt sätt kunnat redovisa utformningen av denna service för delkommunerna. Därför kvarstår naturligtvis en tveksamhet i detta sammanhang. Det skulle vara en väl avvägd åtgärd av kommunikationsministern att söka lösa detta problem genom ett uttalande om att man skall trycka på den saken.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad ansåg att det var ett magert aktstycke som vi åstadkommit som svar på hans interpellation. Jag kan också förstå att han tycker det är magert, om han fattat denna fråga på det sättet att vi på regeringshåll skall peka ut för kommunerna hur dessa skall handlägga sina interna planeringsangelägenheter. Vad jag redovisat är emellertid den uppfattning, som låg till grund för 1962 års beslut om kommunindelningsreformen, att vi behöver större kommunala enheter för att skapa bättre förutsättningar för kommunerna själva att inom en näringsgeografiskt avgränsad region i samverkan kunna lösa sina gemensamma problem och planera för sin framtid. Herr Johansson i Skärstad säger att jag borde skaffa mig information om hur man ser på detta problem i de små tätortskommunerna. Jag vill framhålla att jag under några år haft förmånen att få resa omkring för att ta del av kommunalmännens syn på dessa frågor. Jag har därvid — det skall jag gärna erkänna — bland en del kommunalmän mött en betydande misstro mot vad som skulle komma att inträffa därest man skulle skrida till en kommunsamman läggning. Vid dessa tillfällen har jag rekommenderat kommunalmännen att inte bara stanna vid denna misstro utan också försöka få i gång ett samarbete inom kommunblocket med sikte på att åstadkomma en översiktlig planering, på vilken man sedan skulle kunna grunda sina bedömningar av vad som skulle komma att ske i den egna kommundelen eller tätorten. Man skulle därvid också intressera sig för hur arbetet skulle komma att fungera i den framtida större kommunala enheten. Å andra sidan har jag vid kontakt med kommunalmän mött erfarenheter som gjorts i kommuner som redan blivit sammanlagda och där man kommit fram till det angelägna i en sammanläggning emedan man gått just den väg som jag brukar rekommendera. Man har snabbt satt i gång ett utredningsarbete. Man har gjort en Översiktsplanering. Man har med hjälp av utredningsmän från de båda tidigare kommunförbunden — det numera sammanslagna Kommunförbundet — helt enkelt kommit fram till att det inte minst för de små tätorterna på landsbygden visat sig att denna gemensamma planering skulle kunna bli utomordentligt värdefull. Jag skulle kunna redovisa exempel från kommunblock, där kommunblocket dominerats av en stor centralort där upp till 85 procent av invånarna i kommunblocket bor, medan de övriga 15 procenten är fördelade på fyra småkommuner. I var och en av dessa kommuner fanns små tätortscentra. Ditintills, när dessa kommuner fungerade var för sig, planerade den stora centralorten bara för sina medborgare inom ramen för den stora centralortens kommungräns.

Men den typen av planering har sannerligen inte gett oss vare sig den bästa miljön eller det bästa stödet för de tätorter som legat en bit ut i dessa småkommuner.

Jag brukar säga att det är självklart att de olika kommundelarna vid en sammanläggning går in i sammanläggningen som tillgångar för hela det kommunala området. även de tätorter som redan finns ute i kommunerna är givetvis tillgångar för hela det kommunala området, och medborgarna skall i detta område planera gemensamt med utgångspunkt från vad som kan bli bäst för hela området med tillvaratagande av de tillgångar som finns. Givetvis är det inte på det sättet, att man skall utarma de tätorter som kan finnas ute i de olika kommundelarna på service för att man får en kommunsammanläggning. Erfarenheterna har visat att man med en gemensam planering tvärtom kan nå det resultat som jag fattat att herr Johansson i Skärstad eftersträvat, nämligen att få till stånd en bättre utveckling för medborgarna i hela området, inklusive dess tätorter. Det vore sålunda värdefullt om man i stället för att bara tro att en kommunsammanläggning kommer att bli till nackdel för medborgarna i den ena eller den andra kommundelen, skaffar sig ett underlag för bedömningar i form av de utredningar som behöver göras. Herr Lothigius anför, att det väl är rätt mycket begärt att man skall hinna få detta klart så att man kan avgöra huruvida en kommunsammanläggning kan ske 1971. Så är väl i alla fall inte frågan ställd i denna promemoria, utan frågorna i promemorian är ställda på det sättet att man vill att kommunerna skall bedöma hur de ser på utvecklingen i stort mot bakgrunden av att vi kan få en i tiden långt utdragen kommunindelningsreform och vad det i och för sig skulle kunna komma att innebära för utvecklingen i den egna kommunen. Det är ju sådana frågor som kommunalmännen skall svara på. Det är då möjligt att man kanske kommer fram till att det inte vore så tokigt att ha en tidsplan eller i varje fall komma i gång så snabbt som möjligt med den förberedande översiktsplaneringen för att få svar på de många frågor som uppstår. Framför allt och avslutningsvis vill jag framhålla, att hela denna reform är en reform för att skapa större inflytande och bättre möjligheter för den kommunala självstyrelsen att hävda sig i en utveckling, som går snabbt och där vi ser att de små kommunala enheterna kan komma till korta.
Herr talman! Jag har inte sagt att staten skall peka ut hur det skall vara. Hur långt statens intresse skall sträcka sig och hur mycket staten skall bestämma skall jag inte uttala mig om. Men den högsta myndigheten borde väl ändå ha haft synpunkter att delge kommunerna liksom i tidigare fall inom frivillighetens ram. Kvar står frågan: Hur skall det gå med de tätorter som inte får utvecklas? Jag hade inte tänkt att citera något, men jag tror att jag skall göra det ändå. Högsta myndigheten i det aktuella kom munblocket reste runt och informerade de mindre kommunerna. När det frågades om hur det skulle bli för de mindre tätorterna talade myndigheten om, att de kommuner som har mindre än 400 invånare inte har någon chans att få bygga ut. De får inte ordna för vatten och avlopp, utan det blir stopp i utbyggnaden. Vidare framhölls det att man för de kommuner som kommer över denna gräns kunde tänka sig att ena året ge byggkvot på en plats, nästa år på en annan plats, och om sju år skulle man komma tillbaka till den första platsen. Då tänkte jag på att det kanske finns ett par i 22-årsåldern som avser att gifta sig och kanske har fått en tomt av enderas föräldrar. Det var ju skada att de inte begärde tillstånd att få bygga när de gick i grundskolan, ty nu kan de få vänta i sju år innan deras tur kommer. När den högsta myndigheten inom ett kommunblock reser omkring och ger sådan information, har man rätt att fråga, hur det skall bli för de mindre tätorter vilkas utbyggnad har stoppats. Alla vet väl hur det går, när man inte får planera och bygga. Affärsmannen anser det inte lönande att fortsätta utan rymmer fältet o.s. v. Därför kvarstår frågan: Hur skall det gå? Jag tror att det är ett problem, som måste tas upp till behandling även av den högsta myndigheten. Man kanske inte skall tala om de kommuner som befinner sig intill gränsen av en storkommun. En del kommuner har dock den geografiska placeringen och måste bygga där. Det finns också kommuner som inte alls befinner sig vid gränsen till en storkommun men som har tätorter.
Herr talman! Jag erkänner villigt att jag inte skulle kunna ge svar på denna fråga elegantare eller bättre än vad statsrådet nu har gjort. Jag anser emel lertid att en del av vad statsrådet säger i detta sammanhang är ett önsketänkande för dem som verkligen upplever situationen sådan den är i dag. Det är någonting annat än de mycket väl formulerade svar och uttalanden som avges i denna fråga.

Vidare tror jag att det skulle främja det syfte som statsrådet har att skapa denna större och rationellare enhet — som jag personligen tror blir nödvändig i längden men som bör åstadkommas med viss försiktighet — att man tar upp just servicefrågorna, gärna i form av en rekommendation. En sådan rekommendation kan inte innebära ett otillbörligt intrång i kommunernas egna angelägenheter, när man redan har rekommenderat sammanslagning samt infordrat svar på en remiss med denna frågeställning. Det blir ingen otillbörlig påverkan på kommunerna med en sådan rekommendation, det är jag övertygad om.
Herr talman! Vi har, med rätta, stor respekt för den kommunala självstyrelsen. Vad som har skett är ju att man, för att man skulle kunna fortsätta att hantera dessa frågor på det kommunala planet, har kommit fram till förslaget om en kommunindelningsreform. Att därutöver gå ut med pekpinnen i kommunens interna angelägenheter och planeringsfrågor är något som staten inte har gjort och enligt min mening heller inte bör göra. Dessa frågor skall lösas helt på den kommunala nivån. Nu förstår jag vad herr Johansson i Skärstad menar när han talar om att vi skall verka för ett nät av utvecklingsbara tätorter i landet. När han för sitt resonemang här och förmodligen också när han gör det ute i bygderna sär ger han, att vi skall verka för att varje tätort skall kunna utvecklas och bli större. Det var väl ungefär på det sättet som planeringen bedrevs för några år sedan — av varje kommun för sig och utan något som helst samarbete med andra kommuner.

Detta är en allvarlig fråga, herr Johansson i Skärstad. Det är inte på det sättet som vi skapar förutsättningar för att bereda medborgarna en god miljö. Det är att planera orealistiskt med resultat att kommunerna får gulnande ark i skrivbordslådorna, svikna förväntningar och stora kostnader för planer som aldrig kan realiseras. Vi måste acceptera att vi är ungefär så och så många människor här i landet, försöka hitta lämpliga planeringsformer och arbeta mot den bakgrunden.

Att se saken på det sättet tror jag är att förenkla hela den här problemställningen i mycket hög grad.
Herr talman! Jag för inte det här resonemanget för att skapa strid utan för att skapa rättvisa.

Jag återgår till vad jag sade i mitt första anförande. Det finns många människor som inte vill och som inte har råd att ha både en villa i en större tätort och en sommarbostad och som därför vill bygga en permanentbostad närmare naturen. Jag tycker att de skall ha sin frihet att välja bostadsort, om det finns tätorter med förutsättningar som tilltalar dem.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det senaste inlägget och hoppas att det kommer att föras ut till kommunblocken.

Herr talman! Herr Åberg har frågat finansministern om han avser att vidta åtgärder för att gottgörelse skall lämnas dem, som återinträtt i den allmänna försäkringen men som av åldersskäl inte kan erhålla ATP, och om han avser att vidta åtgärder för att hindra ytterligare återinträden av personer, som av åldersskäl inte är berättigade till ATP. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Enligt lagen om allmän försäkring kan en försäkrad anmäla undantagande från försäkringen för ATP, såvitt avser inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Undantagandet innebär därvid även att man bortser från motsvarande inkomst när det gäller rätten till tilläggssjukpenning. En försäkrad som anmält undantagande kan sedermera återinträda i försäkringen. Detta kan dock ske först sedan undantagandet ägt giltighet i minst fem år. Från denna femårsregel gjordes ett generellt avsteg i samband med att lagen om allmän försäkring trädde i kraft den 1 januari 1963. Man ville ge dem som redan trätt ut ur ATP möjlighet att utan att avvakta femårsperiodens utgång ompröva sitt ställningstagande mot bakgrunden av den då genomförda sjukförsäkringsreformen. Därför öppnades möjlighet till återinträde redan den 1 januari 1963 genom anmälan före lagens ikraftträdande. Under år 1964 uppmärksammades i riksförsäkringsverket att ett antal försäkrade som med verkan fr.o.m. år 1963 återkallat undantagandet inte skulle komma att få någon ATP. De hade nämligen vid återinträdet varit 64 eller 65 år gamla och skulle därför inte kun na tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst under de tre år som fordras för rätt till tilläggspension. Däremot kom de givetvis i åtnjutande av rätten till tilläggssjukpenning. Med hänsyn till kommande eventuella ytterligare återkallelser av undantaganden fick alla personer, för vilka undantagande ägt giltighet fr.o.m. år 1960, på hösten 1964 ett meddelande om möjligheten att återkalla undantagandet med verkan fr.o.m. år 1965. I detta meddelande påpekades särskilt att för dem, som var födda år 1899 eller tidigare, en återkallelse aldrig kunde inverka på rätten till ATP. Vidare framhölls att en försäkrad, född år 1900 eller senare, som återkallade en anmälan om undantagande, aldrig kunde förvärva rätt till ATP om han inte kunde bli tillgodoräknad pensionspoäng för sammanlagt minst tre år. Ett återinträde i försäkringen medför — som framgår av vad jag nyss anfört — inte bara att pensionsgrundande inkomst beräknas utan även att den försäkrade blir tilläggsjukpenningförsäkrad. Sistnämnda skydd har — enligt vad en utredning av riksförsäkringsverket visat — i många fall varit av betydande ekonomiskt värde för dem som återinträdde år 1963. Återinträdet år 1963 var en engångsföreteelse föranledd av sjukförsäkringsreformen. För att kompensera dem som då återinträdde utan att förvärva rätt till ATP har pensionsförsäkringskommittén i sitt förslag till pensionshöjningar efter år 1968 föreslagit särbestämmelser för dem som återkallat undantagande med verkan fr.o.m. år 1963. Kommitténs förslag bereds för närvarande i socialdepartementet. Proposition är avsedd att föreläggas nästa års vårriksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på min interpellation. Det ger ju ett visst hopp om att det så småningom skall skapas rättvisa i denna besvärliga fråga. Det gläder mig att pensionsförsäkringskommittén har framlagt förslag om särbestämmelser, som tydligen syftar till att åstadkomma rättvisa för de personer som råkade i kläm då de gjorde inbetalningar under två års tid utan att bli berättigade till ATP. Den person som gjorde mig uppmärksam på oformligheten i gällande bestämmelser är en skärgårdsbo på västkusten. Han hade inbetalt 3 400 kronor — om jag minns rätt — innan han fick klart för sig att ATP författningsenligt inte kunde utgå till honom. Hans ganska naturliga reaktion var då att han under sådana förhållanden borde få sina utlägg tillbaka. Stor blev därför hans förvåning, för att inte säga förtrytelse, när han erfor att samma författning lade hinder i vägen för en sådan enligt hans mening rättvis åtgärd. Visserligen har, som socialministern påpekat, de personer det här gäller genom återinträdet kommit i åtnjutande av tilläggssjukpenning, men då inbetalningarna i många fall har rört sig om tusentals kronor har proportionerna mellan gjorda inbetalningar och de fördelar som vunnits inte blivit rimliga. Jag vill därför framhålla det angelägna i att man vid behandling av denna fråga i socialdepartementet verkligen går in för att skapa den rättvisa som ganska många äldre personer nu går och väntar på med spänning. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka socialministern för svaret.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som riksdagen nu går att behandla är en komplettering av vårriksdagens beslut om införande av mervärdeskatt. Det beslut i den frågan som riksdagen fattade i våras innebär att vi i dag inte behöver diskutera skatten som sådan. Så långt är frågan avgjord. Någon har kallat den nya skatten för Strängs ofullbordade, och jag kan instämma i det omdömet, men jag är inte övertygad om att momsen är någon ljuvlig musik i allas öron. Förmodligen blir tonsättningen ganska mollstämd hos vissa grupper av jordbrukare och andra företagarkategorier. Även om huvudsatserna i detta verk skrevs av vårriksdagen stod det redan då klart att det behövdes ytterligare kompletteringar innan verket fick sin urpremiär, och det är de kompletteringarna riksdagen skall besluta om i dag. Men även om så sker är jag ändå inte säker på att den produkt riksdagen levererar i dag blir den slutgiltiga i denna fråga. De kompletteringar som har ansetts erforderliga har finansministern preciserat i proposition nr 137. I anslutning till den propositionen har också väckts ett 20-tal motioner med olika ändringsyrkanden som <Bbevillningsutskottet haft att behandla. Som vanligt har motionerna funnit föga nåd hos utskottet, med resultatet att propositionen och finansministern har gått segrande fram över hela linjen. Åtskilliga av de motioner som väckts i anslutning till propositionen har i utskottsbehandlingen följts upp med reservationer som fogats till utskottets betänkande, och som medansvarig i det fallet skall jag be att litet närmare få motivera några av reservationerna. En fråga som aktualiserats i detta sammanhang och som tidigare behandlats här i riksdagen gäller den indirekta beskattningen för olika företagsformer. Befrielsen för stat och kommun från skattskyldighet vid tillhandahållande av varor och tjänster är icke konkurrensneutral mot den enskilde företagaren i de branscher det gäller. När stat och kommun nu får fortsatt befrielse i mervärdeskattesystemet har det spörsmålet ånyo tagits upp i motioner, i vilka yrkats skattskyldighet för stat och kommun vid tillhandahållande av skattepliktiga varor och tjänster för att åstadkomma jämställdhet med enskilda företag. Kravet på konkurrensneutralitet är ju en av de bärande principerna i mervärdeskattesystemet, och mot den bakgrunden är det förvånande att utskottet inte har kunnat bli enigt med motionärerna på den punkten. Reservanterna yrkar bifall till motionerna. Från centern har i motioner påpekats vilka komplikationer som uppstår vid auktionsförsäljning på grund av de olika regler som enligt propositionen kommer att gälla i mervärdeskattesystemet. Av anvisningarna till 2 § framgår, att endast sådana auktionsföretag som bildats av producenter för avsättning av deras produkter eller som tillkommit för sådant syfte är redovisningsskyldiga för mervärdeskatt. I övriga fall av försäljning för annans räkning föreligger inte skattskyldighet för auktionsförrättaren. Detta innebär att det för det stora antal auktionsföretag som förrättar auktioner vid exempelvis avveckling av jordbruksdrift inte föreligger någon skattskyldighet. Skattskyldig blir den för vilkens räkning försäljningen sker, alltså uppdragsgivaren. Komplikationerna inträffar i redovisningen mellan auktionsföretaget och uppdragsgivaren. Auktionsföretaget måste som vanligt fakturera köparna för de inropade varorna. Eftersom det är uppdragsgivaren som är skattskyldig, måste denne från den tidpunkt när auktionssumman inflyter redovisa mervärdeskatt. Detta förutsätter i sin tur att auktionsföretaget, som icke är skattskyldigt, om det ekonomiskt vill skydda uppdragsgivaren på fakturan måste lägga mervärdeskatt på det klubbfästa priset, ehuru man icke är skyldig därtill. Problemet kompliceras ytterligare av den hittills obesvarade frågan, huruvida auktionsföretaget ens har rätt att påföra mervärdeskatt på sina varor. Med nuvarande utformning av bestämmelserna kan man verkligen fråga sig, om sådan formell rätt föreligger för auktionsföretaget som icke skattskyldigt. Drar man ut konsekvenserna av detta kommer man kanske till det re sultatet, att köparen av auktionsvarorna kan vägra att betala mervärdeskatt som är debiterad på detta sätt. För att undvika de aktuella komplikationerna har centern i sina motioner yrkat att samtliga auktionsföretag skall vara skattskyldiga. Detta yrkande har utskottet dock inte kunnat tillstyrka. Vi anser emellertid att de undantag som de föreslagna reglerna innebär kommer att skapa ett icke så litet problem. Om vi antar att auktionsföretaget är lojalt mot uppdragsgivaren och påför köparen mervärdeskatt på fakturan, finner vi att också andra komplikationer inträffar. Auktionsföretaget står alltid kreditrisk mot uppdragsgivaren, och denna risk kommer också att gälla för mervärdeskatten. Icke sällan inträffar kundförluster i dessa sammanhang, och vid varje sådan förlust får auktionsföretaget även svara för mervärdeskatten. Om auktionsföretaget varit skattskyldigt hade det såvitt jag förstår haft möjlighet att avräkna mervärdeskatten från kundförlusten. Nu kan företaget faktiskt få stå för denna kostnad utan avdragsrätt. Jag förstår inte varför utskottet inte velat undvika detta maratonkrångel genom att vidta en så relativt enkel åtgärd som att göra alla auktionsföretag skattskyldiga, vilket föreslagits av motionärerna och yrkats i reservationen 2. Reservationen 3, som handlar om befrielse från mervärdeskatt för konst, skall jag inte orda mycket om. Vid denna punkt har jag och herr Börjesson i Falköping fogat en blank reservation. Jag är i stort sett nöjd med de lättnader som i detta avseende föreslagits i propositionen. Reservationen 5 som avser undantag för — eller kanske snarare en likvärdig behandling med landet i övrigt — transporter till Öland och Gotland anser jag däremot har större räckvidd och aktualitet. Här kommer mervärde skatten verkligen att bli en merskatt. Det blir en ökad belastning på fordonstransporterna mellan fastlandet och främst Öland och Gotland — en belastning som inte drabbar innebyggarna på fastlandet på samma sätt. Jag kan inte finna det rimligt att riksdagen skall besluta om en straffskatt för människor som råkar bo på dessa öar eller som vill besöka dem. Så blir emellertid följden om riksdagen bifaller utskottets hemställan på denna punkt. Mervärdeskatten drabbar bilar, bussar och andra fordon, avsedda för personbefordran, som transporteras till och från fastlandet. Det blir en geografisk skatt som helt orättmätigt drabbar dessa öar och någon ytterligare — såvitt jag nu känner till gäller det även Visingsö. Merutgiften för trafiken till och från Gotland har beräknats till cirka 500 000 kronor och för trafiken till och från Öland till cirka 400 000 kronor. Det har väckts motioner i frågan, och jag vet att motionärerna kommer att framföra synpunkter på denna beskattning. Jag kan därför, herr talman, nu inskränka mig till att yrka bifall till reservationen 5. Slutligen vill jag säga några ord om reservationen 7, som gäller beskattningsvärdet. Det är utan vidare klart —- vilket bevillningsutskottet också erkänner — att mervärdeskatten kommer att medföra besvärliga komplikationer vid avbetalningsaffärer där ränta och rabatter kommer in i bilden. Enligt anvisningarna till 14 § förordningen om mervärdeskatt skall i vederlaget inräknas avbetalningstillägg, finansieringstillägg, ränta och annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt avtalet. Jämfört med kontant betalning kommer avbetalningskontrakt att leda till helt orimliga resultat. Dessutom blir det omöjligt att upprätthålla konkurrensneutralitet genom de olika finansieringsformer som förekommer i sådana här sammanhang. kontrakt skall mervärdebeskattas måste den framräknas i underlaget för hela avbetalningsperioden. Säljaren tvingas alltså på fakturan ange ett räntebelopp som svarar mot ränteläget vid avtalets ingående. Man kan sålunda vid den tidpunkten inte ta hänsyn till variationerna i ränteläget. I stället är det stor risk för att avbetalningskontraktet görs upp med en fix ränta, d.v.s. en rak ränta — ett system som man från konsumenthåll i många andra sammanhang riktat allvarlig och befogad kritik mot. Hur kan ett sådant system i mervärdeskatten gå ihop med de starka krav som i andra sammanhang reses på en öppet redovisad ränta med anknytning till marknadsräntan? Jag måste fråga utskottets talesman hur han tror att det skall vara möjligt att bibehålla ett sådant system just här. Utan att rikta någon kritik mot säljarsidan undrar jag om man inte genom ett sådant här förfaringssätt öppnar dörrar som ger möjligheter att skörta upp köparen. Om vederbörande däremot finansierar köpet med banklån uppkommer inte mervärdeskatt på räntan. Samma underligheter inträffar om parterna exempelvis kommer överens om förskjutningar av avbetalningslikviderna inom den ursprungliga avbetalningstiden. Då skall mervärdeskatt inte tas ut på tilläggsräntan, om jag fattat rätt. Här yppar sig ännu en möjlighet att kringgå bestämmelserna. Samma verkan får ett försäljningsavtal som innebär betalning med växel på exempelvis tre månader och därefter inlösen. Den ränta som ingår i den ursprungliga växeln blir belagd med mervärdeskatt. Däremot utgår ingen skatt på den ränta som utfaller efter den tänkta inlösendagen om växeln efter överenskommelse omsättes i stället för att inlösas. Herr talman! De här anförda exemplen visar att åtskilliga problem kommer att uppstå i och med detta nya mervärdeskattesystem, som i många stycken enligt vår mening har fått en utformning som icke är helt korrekt. Jag ber slutligen att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 7.

Herr talman! När riksdagen i våras antog förordningen om mervärdeskatt gjordes förbehåll på en del punkter som senare skulle behandlas. Det är dessa områden bevillningsutskottet nu har tagit ställning till i sitt betänkande nr 62. De ändringsförslag som bygger på propositionen kan i stort accepteras. De utgör i stora delar klara förbättringar av de ursprungliga förslagen. De reservationer som fogats vid utskottets betänkande avser inga principiella skiljaktigheter utan är närmast att betrakta som klarlägganden och från utskottsmajoriteten avvikande uppfattningar om mervärdeskattens neutralitet i vissa frågor. Innan jag övergår till reservationerna vill jag framföra några synpunkter och uttrycka några önskemål beträffande mervärdeskattesystemet, som kommer att omfatta nya stora grupper av redovisningsskyldiga. Därför fordras mycket information och jag anser att de anvisningar som hittills har utsänts är i knapphändigaste laget och inte är så särskilt belysande. Det är dessutom nödvändigt att besked om de ändringar som riksdagen nu kommer att besluta snarast lämnas till de redovisningsskyldiga. Jag känner till att redan nu vissa leverantörer lämnar anvisningar som inte står i överensstämmelse med det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Eftersom finansministern sitter här i kammaren skulle jag vilja vädja till honom att han försöker klargöra systemet för allmänheten på ett lättfattligt sätt, så att folk förstår dess innebörd. Många inbillar sig faktiskt att detta system kommer att medföra nya pålagor. Särskilt inom mindre företag tycks man tro att man, i och med detta system, blir skyldig att ta ut mervärdeskatt som belastar deras företag. Det verkar som om dessa företagare inte helt har fattat innebörden i systemet utan gör jämförelser med den gamla omsättningsskatten och tror att mervärdeskattesystemet blir en belastning för dem. Det är enligt min mening en mycket viktig uppgift att klarlägga för allmänheten vad mervärdeskatten i verkligheten innebär. Det brister säkerligen mycket i folks uppfattning därvidlag. Jag skulle tro att man kunde vinna ganska mycket om man kunde göra exempelsamlingar för olika branscher — i den mån det är möjligt — och alltså med praktiska exempel belysa hur systemet fungerar. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra några av de reservationer som är fogade vid utskottets betänkande. I reservation 1 kommer vi reservanter in på frågan om konkurrensneutralitet vad beträffar skatten. Vi har där föreslagit att sagtexten utformas så, att garantier fås för att stat och kommun jämställs med det övriga näringslivet när det gäller att tillhandahålla skattepliktiga varor. Vi reservanter anser att utskottsmajoritetens förslag inte garanterar att man får full neutralitet i detta fall. Jag vill inte påstå att utskottsmajoriteten inte har menat att skatten skall vara neutral — det tror jag vi är helt ense om — men det gäller att utforma bestämmelserna så att det klart framgår att skatten inte får användas i konkurrenssyfte och snedvrida konkurrensförhållandena. I reservationen 3 har vi begärt en klarare bestämmelse om att när konstverk säljs av upphovsmannen transaktionen skall vara skattefri. Utskottsmajoritetens uppfattning synes gå ut på detsamma, men de anvisningar som finns till 8 8 krånglar till förhållandena en hel del. Om man skall följa dem får man gränsfall och besvärliga avvägning ar. Reservanternas förslag skapar inte svårtolkade gränsfall utan ger en klar anvisning om de fall då konstverket skall vara befriat från skattepålägg. Reservanterna är härvidlag i gott sällskap, eftersom två statliga utredningar tidigare har velat ha en sådan ordning och framlagt förslag till lagtext härom. I reservationen 5 behandlas frågan huruvida skatt skall utgå på transport av motorfordon för personbefordran till och från områden som saknar landförbindelse med fastlandet. Majoriteten hänvisar till principerna för skatt, men detta resonemang kan inte vara hållbart. Här rör det sig nämligen om ett helt nytt skattepålägg, som är geografiskt begränsat på ett sådant sätt att det drabbar invånarna i en viss del av landet. Frågan har naturligtvis mycket stor betydelse, framför allt för Gotland och Öland. För Gotland gäller det i varje fall cirka 500 000 kronor om året och för Öland omkring 400 000 kronor. För Ölands vidkommande rättas förhållandena till när bron blir färdig, men det måste vara något galet när man först lägger mervärdeskatt på en transport och sedan, då kommunikationerna förbättras, medger en lättnad. Detta är ett skönhetsfel som skulle kunna undanröjas. Det är visserligen ingen stor fråga, men det är en fråga om rättvisa för de människor som bor i ett sådant område att de inte har någon valmöjlighet. Utskottsmajoriteten hänvisar till de förhandlingar om frakttaxenedsättning som pågår. När utskottet behandlade detta ärende var det emellertid inte klart huruvida avtal skulle kunna träffas, och jag vet inte om det har skett senare. Detta problem berör för övrigt ett helt annat område än mervärdeskatten, nämligen de totala transportkostnaderna för Gotland, och dem kan man inte gärna blanda in i detta sammanhang. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5, som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Vi är väl alla på det klara med att när förordningen om mervärdeskatt antogs av riksdagen i våras var den inte fulländad i hela sin utformning. Riksdagen gjorde vissa förbehåll om förnyad prövning, och det var väl också underförstått att nya frågor skulle komma upp som fordrade en justering; det vore väl ganska märkvärdigt annars när det gäller en så stor, svår och oprövad fråga, som riksdagen med relativt kort varsel gav sig i kast med. Bevillningsutskottet gjorde också en del förbehåll och anmärkningar i kanten, som dess utmärkta kansli och dess ledamöter efter att ha brottats med frågorna tillställde riksdagen och Kungl. Maj:t. Regeringen har i huvudsak på dessa grunder åstadkommit en förändring, som medfört att vi slipper en del av de tidigare oformligheterna. Detta är glädjande. Aktstycket är emellertid fortfarande icke helt tillfredsställande; detta vittnar de många reservationerna om. Jag vill genast tillägga, i rättvisans namn och även för att inte få herr Brandts argument över mig i detta avseende, att det inte går att uppnå en fulländning av detta åtråvärda mervärdeskattesystem. Fortfarande kommer den praktiska verkligheten att visa på direkta felaktigheter och uppkomna orättvisor som — och då vänder jag mig till finansministern — man i finansdepartementet borde vara lyhörd för och söka rätta till i framtiden. Görs inte detta, kommer folkets röst att göra sig hörd här i kammaren i form av ine terpellationer och motioner av riksdagens ledamöter. Jag tar så upp några anmärkningar mot innehållet i propositionen och bevillningsutskottets betänkande. Det gäller först konkurrensneutraliteten mellan å ena sidan stat och kommun och å andra sidan enskilda. På detta beskattningsområde ställs stat och kommun i en mera gynnsam situation än enskilda företag och människor. Visserligen ger mervärdeskattesystemet en något bättre situation än vad omsättningsskatten medgav tidigare, men detta fritar inte regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i utskottet från ansvaret för de orättvisor som systemet är belastat med. Till den ärade talesmannen för utskottet, herr Brandt, vill jag säga: Ni tycker mycket om blandekonomi. Det talas ofta om samarbete mellan staten och näringslivet och om enskilda företags möjlighet att konkurrera med staten på lika villkor, men ni ger inte enskild verksamhet någon möjlighet att komma i jämbördig ställning med stat och kommun, vilka i olika former blivit allt svårare konkurrenter till annan verksamhet. — Med detta yrkar jag bifall till reservationen nr 1. Jag ansluter mig till reservationen nr 3 angående beskattningen av konstverk. Dagens förslag är något bättre än nu när omsättningsskatten gäller. En konstnär kan helt slippa betala mervärdeskatt, och han gör det även när han säljer sina verk genom kommissionär. Men — och detta är väsentligt — den unge konstnären, som ännu icke blivit känd och som saknar erfarenhet och en kundkrets som känner honom personligen — eller konstnären som inte kan ordna sina utställningar själv — diskrimineras därför att hans konstverk måste betinga ett högre pris. Det är mycket möjligt och även synnerligen troligt, att kunden drar sig för att betala detta högre pris. På den konstnärens alster läggs således mervärdeskatt, medan andra konstnärer på grund av sitt sätt att arbeta, eller kanske på grund av att de har vana vid sådana saker, kan slippa att ta ut mervärdeskatt på sina arbeten. Jag anser alltså att det är fullt befogat att yrka bifall till reservationen nr 3 i detta stycke. Jag skall inte, herr talman, argumentera länge beträffande reservationen nr 5, då jag förstår att denna kommer att uppta en stor del av dagens debatt. Men öar i vårt land, som genom mervärdeskatten råkar i sämre transportekonomiskt läge, borde enligt mitt förmenande befrias från sådan skatt. Det är, anser jag, att lägga ytterligare börda på dessa kommuners och enskilda människors axlar, och det är en dålig lokaliseringspolitik att där utkräva skatt. Både mänskliga, allmänpolitiska, miljöpolitiska och i viss mån också militärpolitiska skäl tycker jag talar för detta. Jag kan förstå att det finns ledamöter i kammaren som är betänksamma inför förslaget att befria öar från skatt. De kanske kan fråga: Varför skall inte också Norrland som har så stora avstånd befrias? Gör man en beräkning över kostnaderna för transporterna till de öar det i allmänhet gäller, visar det sig att dessa blir mycket högre än de kostnader de långa avstånden medför för Norrland. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5. Till sist vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 9. Här är jag litet förvånad över att mina kamrater i utskottet inte uppmärksammat det stora krångel som kommer att uppstå om man inte kan förenkla den besvärliga faktureringsgången som de anställdas traktamentskostnader innebär. En anställd drabbas inte av mervärdeskatten, men beskattningsvärdet i fråga om rumshyrning och servering uppgår till 60 procent av vederlaget inräknat skatt. Man förstår vilken oerhört småfuttig pappersexercis som kommer att uppstå för resande och för hotelloch restaurangnäringen med denna mängd av bokförda småkostnader. Vi har i vårt land en traktamentsordning som alltmer utformas efter riksskattenämndens anvisningar. Låt oss därför förenkla det hela så att skattskyldig, som till anställd utbetalar traktamente motsvarande av riksskattenämnden fastställt normalbelopp, äger göra ett generellt avdrag såsom för ingående skatt med 6 procent av traktamentets belopp. Då slipper man den besvärliga dokumenteringen, vilket blir till gagn för alla parter. Jag tror inte heller att finansministern kommer att förlora på ett sådant förfarande. Systemet är betydligt mera praktiskt. Herr talman! Härmed har jag gått igenom mina yrkanden på varje enskild punkt.

Herr talman! Mervärdeskatten är ingen lätthanterlig materia. Detta konstaterade bevillningsutskottet redan i våras när propositionen behandlades. Som man tidigare här sagt fann utskottet den gången att propositionen innehöll åtskilliga speciella problem som vi inom utskottet på den korta tid som stod till förfogande inte ansåg oss nöjaktigt kunna besvara. Utskottet enades då om att hos Kungl. Maj:t hemställa om en översyn av dessa problem. Vi räknade med att vi, om Kungl. Maj:t snabbehandlade ärendet, skulle kunna lägga fram en proposition till hösten och att mervärdeskatten skulle kunna träda i kraft på nyåret. Det var alltså fråga om ett beställningsarbete. Åtskilliga motioner om ändringar av propositionen inkom liksom om olika tolkningar av densamma. Det förelåg även diverse skrivelser från organisationer och sakkunniga med önskemål och tolkningar. Det gällde bl.a. hamnarnas ställning i systemet, fartyg och deras utrustning, krigsmateriel, annonser, konst, transporter och begagnade bilar. Det kanske väsentligaste var förslag om ändring av övergångsbestämmelserna och möjligheterna att eliminera retroaktiva verkningar av mervärdeskatten. Vi konstaterar nu inom utskottet med tillfredsställelse att alla de frågor som utskottet gjort hemställan om blivit nöjaktigt besvarade. Får jag först understryka att alla parter varit ense om att mervärdeskatten bör få en så generell räckvidd som möjligt och att undantagen därför ovillkor ligen måste bli få. Såväl allmänna skatteberedningen som <departementsutredningen betonade detta kraftigt, och inom utskottet har vi varit helt eniga om denna fråga. Jag vill därför understryka att eventuella presumtiva motionärer inte bör göra sig något besvär med att i fortsättningen komma med yrkanden om undantag, ty härvidlag torde utskottet komma att visa kalla handen. Men ett undantag har riksdagen redan beslutat om. Det gäller som bekant begagnade bilar, men där förelåg speciella omständigheter med vilka vi nu inte behöver syssla. Det intressanta med mervärdeskatten är att det med hänsyn till avdragsrätten för ingående skatt i regel är fördelaktigast att tillhöra systemet. Redan i våras yrkade motionärer att även hamnverksamheten skulle bedömas som skattepliktig och de allmänna hamnarna som skattskyldiga. Nu föreligger nya motioner och skrivelser om skattskyldighet för bl.a. agenter, auktionsföretag och koncerners moderbolag; man önskar liberalare regler för deras frivilliga inträde som skattskyldiga. Sådana framställningar är i själva verket ovanliga för oss inom bevillningsutskottet. Med anledning av dessa motioner erinrar utskottet om sitt ändringsförslag till vårpropositionen, varigenom Kungl. Maj:t skulle få fullmakt att medge skattskyldighet för andra tjänster än de i förordningen särskilt angivna skattepliktiga. Men detta får inte ske med mindre än att man tar hänsyn till viktiga principer. Utskottet understryker åter att förutsättningen skall vara att det gäller verksamhet av särskild ekonomisk betydelse med hög ingående skattebelastning och utan möjlighet till avdrag för ingående skatt. Därtill bör det finnas en allmän enighet om fördelarna av ett sådant inträde inom hela det ifrågavarande verksamhetsområdet. Inträdet bör inte heller få utnyttjas temporärt — det skall inte vara något hit och dit eller in och ut i systemet. Med dessa begränsningar, som riksdagen redan har antagit, kan det inte försvaras — säger vi inom utskottet — att göra alla sådana verksamheter skattepliktiga där det förekommer en ingående skatt. Men påverkar skatteskärpningen de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten eller leder mervärdeskatten till mera påtagliga snedvridningar av konkurrensförhållandena kan det vara skäl att medge inträde, framhåller vi och anser oss därmed ha besvarat motionerna i denna del. Beträffande mervärdeskatten gäller nu att stat och kommun är undantagna från skatt för verksamhet som avser att tillgodose egna behov, dock inte om verksamheten bedrivs i bolagsform. Denna bestämmelse överfördes från den nuvarande allmänna omsättningsskatten på förslag av såväl allmänna skatteberedningen som departementsutredningen. I fråga om mervärdeskatten har dock bestämmelsen kompletterats med en regel som innebär att om verksamheten inte uteslutande tillgodoser egna behov skall den del därav som avser annat än egna behov beskattas. I den proposition som nu ligger på riksdagens bord föreslås därjämte — vilket utskottet tillstyrker — att statens järnvägars befordran av varor, postverkets befordran av varor i diligensrörelsen samt dess befordran av postpaket och gruppkorsband alltid skall anses som yrkesmässig och sålunda vara skattepliktig. Vi tycker detta borde räcka för att tillfredsställa motionärerna och avstyrker därför motionerna. Herr Lothigius frågade varför socialdemokraterna inte vill ge det enskilda näringslivet någon chans. Det är väl ändå väl starkt formulerat. Denna bestämmelse är så långt det är möjligt utformad så, att den skall bidra till att skapa lika konkurrensmöjligheter. Men kanske man inte är belåten ändå. En annan punkt på vilken utskottet begärt ett förtydligande är beskattningen av konst. Enligt det förslag som vår propositionen innehöll är målningar, litografier, etsningar och dylikt samt skulpturer undantagna när konstnären — jag använder detta ord i stället för det krångliga ordet upphovsmannen — på annat sätt än butiksmässigt eller i samband med utställning säljer varan eller när den uttages eller importeras av honom eller för hans räkning. Denna bestämmelse var inte heller jag belåten med utan ville gärna att Kungl. Maj:t såg över den. Nu föreslås ju en utvidgning av undantagsbestämmelserna för konstverk. I anvisningarna till 8 § förklaras att med butiksmässig försäljning inte avses när konstnären »själv anordnar utställning och själv uppbär betalningen av köpare». I sådana fall är alltså försäljningen skattefri. Däremot är det butiksmässig försäljning om han säljer egna konstverk »i lokal som stadigvarande användes för försäljning och som är skild från hans bostad eller ateljé». Ingen i utskottet har proponerat att konsthandeln skall vara befriad från mervärdeskatt. Vi anser, att om försäljningen sker på samma sätt av konstnärerna som av konsthandeln, så skall också försäljningen beskattas på samma sätt — det är väl ganska rimligt. Man kan då inte göra kulturpolitiska bedömningar, hur behjärtansvärt det än vore. Vad man vill förhindra är, att även den reguljära konsthandeln går fri. Vi anser att propositionens förslag eliminerar det problem som utskottet redovisade i våras. Det drar också på ett bättre sätt upp gränsen mellan å ena sidan den butiksmässiga och därmed jämförliga försäljningen och å andra sidan konstnärens egen försäljning. Vi kan inte finna att motionärernas och därmed reservanternas förslag skulle ge konstnärerna bättre förmåner än propositionen gör. Det bör observeras att enligt förslaget även kommissionärerna och kommissionäreras huvudman är skattskyldiga för försäljning i kommission, om kommissionären bedriver sin verksamhet inom landet. Kommissionär, som på en utställning säljer konstnärens verk för dennes räkning, blir alltså skattskyldig för utförsäljningen utan avdragsrätt för ingående skatt, eftersom konstnären inte är skattskyldig. Vi tror inte att reservanternas förslag skulle medföra några påtagliga fördelar för konstnärerna. Enligt vad jag erfarit verkar det också som om konstnärerna skulle vara rätt belåtna med den utformning som förslaget fått; de räknar med att kunna ordna sin försäljning utan att oskäligt drabbas av mervärdeskatt. I en centerpartimotion tas frågan om avbetalningsaffärerna upp. Vi bestrider inte att det härvidlag kan bli tolkningssvårigheter vid tillämpningen. Säkerligen hade vi sluppit ifrån en del av dessa svårigheter, om allmänna skatteberedningens och departementsutredningens förslag hade följts och det alltså inte blivit som det nu föreslagits, nämligen att man får välja antingen kontantmetoden eller bokföringsmetoden, dvs. faktureringsmetoden. Det beslöt riksdagen i strid mot tidigare utredningsförslag. Nu har man emellertid detta val, och det kommer säkerligen att skapa krångel. Om man räknar bort avbetalningsräntan och dröjsmålsräntan, är det väl ganska uppenbart att detta gynnar avbetalningshandeln på kontanthandelns bekostnad. På samma sätt förhåller det sig med kassarabatterna. Det erkänner också reservanterna. Men detta är en sak. Nu vet man inte vilken redovisningsmetod som kommer att bli den dominerande — kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Vi anser att detta spörsmål är så omfattande, att man inte utan vidare kan besluta en ändring; först bör man få någon erfarenhet av hur det hela utfaller. Dessutom torde man inte gärna kunna ta ställning härvidlag förrän man gjort särskilda undersökningar om hur betalningsvillkoren kommer att för ändras efter det att skatten trätt i kraft. Vi anser alltså att spörsmålet är förtjänt av uppmärksamhet men att vi bör avvakta erfarenheterna från skattens tillämpning innan vi vidtar några änd ringar. Jag har, herr talman, läst åtskilliga föredrag, refererade i facktidningar, om hur köpmän, hantverkare och andra blir informerade. Det tycks vara goda råd om hur de skall anpassa sig till det nya systemet. Jag tror därför att farhågorna på denna punkt är överdrivna, men vi får väl avvakta och se hur det hela utvecklas. Om avdragsrätten och faktureringsskyldigheten har det också avgivits reservationer. För att man skall få göra avdrag för ingående skatt — och det är ju finessen med mervärdeskatten — krävs att skatten styrks med faktura eller jämförlig handling. Det är klart att det kommer att vålla mycket besvär och krångel inom vissa verksamheter. Men det är departementschefen på det klara med, säger han, och om erfarenheterna visar att de prakiska olägenheterna blir betydande är han beredd att ompröva frågan — detta uttalande avser närmast hotelloch restaurangbranschen. Några högermotionärer hemställer att skattskyldig skall ha rätt till avdrag för ingående skatt med 6 procent av till anställd utbetalt traktamente. Man skulle då slippa ifrån dokumenteringsskyldigheten, och detta skulle bli till gagn för både säljare och köpare, menar motionärerna. Utskottsmajoriteten har ingen anledning att förringa svårigheterna; säkerligen blir det krångel och pappersexercis om avdrag skall kunna göras för kost och logi till de anställda. Men här gäller det — det bör kanske understrykas — rena levnadskostnader, och frågan är om dessa skall få avdragas. Då man inte kan överblicka konsekvenserna av någon annan ordning bör man även i detta fal avvakta erfarenheterna av lagstiftningen. Jag har redan nämnt att förslaget innebär att statens järnvägars och vissa av postverkets transporter blir skattpliktiga. I övrigt föreslås endast den ändringen att en del transporter i samband med renhållning undantas från beskattning. Det har i högermotioner yrkats att transporter av bl.a. personbilar och bussar mellan område utan fastlandsförbindelse och fastlandet skall befrias från skatt. Menar motionärerna då att också transporter till Visingsö, till Lysekil och Fiskebäckskil eller till en holme utanför Askersund dit man fraktar folk för sommarfester skall befrias från skatt? Vilken omfattning skulle denna befrielse erhålla om riksdagen biföll motionerna? Yrkandet avser närmast trafiken på Öland och Gotland, men konsekvenserna av ett sådant undantag har man inte penetrerat. Motionerna pekar på att mervärdeskatten kommer att fördyra transporterna till dessa två öar. Men nu bygger man ju en bro till Öland, och när den är färdig bortfaller problemet för Ölands del. Vad Gotland beträffar har det ju mellan staten och vissa gotländska trafikföretag slutits ett avtal som syftar till en tillfredsställande transportförsörjning för lägsta möjliga kostnad. Avsikten är att åstadkomma en nedsättning av biljettpriset för personer bosatta på Gotland. Vi får hoppas att Gotlands trafikproblem på detta sätt skall bli lösta i ett större sammanhang, och utskottet har därför inte varit berett att tillstyrka motionerna. Det var någon som sade att det här skulle vara fråga om en kostnad på en halv miljon kronor. Såvitt jag förstår har man då räknat in alla transportkostnader. Men här gäller det ju endast persontrafiken och detta bara för gotlänningar. Herr talman! Jag började med att framhålla att ett av de väsentligaste önskemålen i riksdagens hemställan till Kungl. Maj:t i våras avsåg övergångsbestämmelserna, och det hade tillkom mit därför att vi var medvetna om att övergången i ett så komplicerat system som detta med nödvändighet måste bli besvärlig. Vi har nu kunnat konstatera att departementschefen gjort en uppmjukning av bestämmelserna och att han föreslår betydande lättnader i jämförelse med de ursprungliga reglerna. Ändå tror vi inte på en friktionsfri övergång; det lär vara alldeles omöjligt att åstadkomma i ett så komplcerat system. Men skulle systemet trots allt leda till stötande beskattningseffekter så kan ju Kungl. Maj:t utnyttja sin dispensrätt såväl enligt varuskatteförordningen, vilken fortfarande gäller, som enligt mervärdeskatteförordningen. Det bör då vara möjligt att åstadkomma en så friktionsfri och mjuk övergång som vi alla önskar. Jag skall, herr talman, nöja mig med denna genomgång och yrkar bifall till bevillningsutskottets förslag.

Herr talman! Herr Brandt började med att säga att nu får det vara slut på undantagen, nu skall inte motionärer här i kammaren göra sig besvär i fortsättningen. Hela systemet är så väl genomarbetat att det inte är någon mening med att ta upp ytterligare frågor i detta sammanhang. Och han tillade att bevillningsutskottet kommer att avstyrka och kammaren kommer att avslå sådana motioner. Jag förstår inte hur man kan uttrycka sig på det viset då man vet att systemet som sådant inte är fulländat. Finansministern själv har ju här och var uttryckt den meningen att man bör pröva och se hur det hela fungerar och under sådana förhållanden finns det väl en viss osäkerhet. Likaså har ju utskottet biträtt borgerliga motioner, t.ex. högermotionen i fråga om flygfotogen som man hade glömt bort. Allt detta visar att man inte har uppnått någon fulländning av detta skattesystem, utan att det säkert får göras en hel del revideringar i fortsättningen för att systemet skall bli acceptabelt. Nej, herr Brandt, konkurrensmöjligheterna i detta sammanhang är inte lika för stat, kommun och enskilda. De affärsdrivande verken hos kommunerna och staten som gör upphandlingar för sin egen verksamhet får i vissa fall en förmånsställning i förhållande till den enskilda företagsamheten, såvida de inte ombildas till bolag; bolag i kommunal form eller dylikt är ju skattskyldiga. Men om de inte är bolag föreligger inte skattskyldighet, och därför blir alltså deras situation gynnsammare än de enskildas. Vad beträffar konstverken skulle man ju kunna åstadkomma rättvisa genom att det för konstverk i alla sammanhang skall erläggas mervärdeskatt. Men när man har krånglat till det hela på sätt som nu skett, måste det vara mera rätlinjigt att ta bort mervärdeskatten på konstverk. Vi kommer inte ifrån att de unga konstnärerna, som inte har förutsättningar att ordna utställningar, får sina konstverk belagda med mervärdeskatt, därför att dessa säljs i andra hand. Köparen kommer då att få betala ett högre pris för dem och det blir kanske mer attraktivt för honom att i stället söka upp konstnärer i deras egen verkstad eller att besöka utställningar som konstnärerna själva håller. Det är klart att man kan gå förbi hela problemet, men vi kommer som sagt inte ifrån att det blir svårigheter för dessa unga konstnärer.
Herr talman! Utskottets talesman, herr Brandt, anförde inga nya och mera vägande synpunkter i sitt inlägg här, och jag har därför inte särskilt stor anledning att ta upp diskussionen på nytt. Herr Brandt gick ganska snabbt förbi frågan om auktionsföretagen och räntan och framhöll att utskottet inte bestrider att det kan bli problem och tolkningssvårigheter och att detta också är vad utskottet har sagt i sitt betänkande. Jag är helt överens med herr Brandt om att det förhåller sig så, men jag tror att om man hade gått motionärerna till mötes, hade man åstadkommit en bättre lösning av dessa frågor än den utskottet står för. Herr talman! Jag ber att få vidhålla de yrkanden jag ställt.
Herr talman! När jag talade om att det inte nu bör göras några mer undantag så var jag medveten om att det säkert kommer motioner om omprövningar och ändringar av mervärdeskatten och att vi också torde få vara med om att bifalla sådana motionsyrkanden. Alla som tillverkar en vara och så att säga säljer den till sig själva för att tillgodose egna behov är ju befriade från skatt. Då kan man fråga sig varför inte stat och kommun också skall vara det. Det har ändå införts en regel om beskattning av vad stat och kommun tillverkar för andra behov än sina egna, och längre kan man väl inte sträcka sig, om inte stat och kommun skall försättas i ett sämre läge än andra, vilket vore orimligt. De som motionerat om skattebefrielse för konstverken har velat slå vakt om konstnärernas intressen, men nu anlade herr Lothigius en annan synpunkt, nämligen att det skall föreligga lika konkurrensmöjligheter för konstnärerna och konsthandeln. Detta är ett helt nytt perspektiv på frågan. Konstnärerna blir mycket liberalt behandlade i de bestämmelser som nu skall införas.
Herr talman! Jag måste rätta till det senaste som herr Brandt yttrade. Vad jag ville framhålla var att det konstverk som den unge konstnären säljer genom en kommissionär eller konsthandel därför att han inte har förmåga att ordna försäljningen på annat sätt kommer att kosta mera eftersom det beläggs med mervärdeskatt. Däremot klarar sig kunden från denna skatt om han väljer den andra vägen och köper direkt av konstnären.

Herr talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma i herr Larssons i Umeå yrkanden, men eftersom jag är motionär då det gäller frågan om skattskyldigheten för stat och kommun vill jag anlägga några synpunkter. Utskottets socialdemokratiska majoritet som står för skrivningen påpekar att frågan behandlats redan tidigare och att framställningarna då avslogs. Det förhållandet att spörsmålet behandlats tidigare har emellertid inte på något sätt övertygat oss om att vi har fel. Konkurrensneutraliteten bör upprätthållas mellan olika företagsformer.

Naturligtvis kan precis samma skäl anföras när det gäller den kommunala sektorn. Jag tycker att det härvidlag på sikt föreligger en viss risk för otillbörlig strukturpåverkan. En speciell skattefavör för kommunerna kan lätt resultera i att företag skapas, vilkas existensberättigande skulle vara högst tvivelaktigt utan denna skattefavör. Vi är medvetna om att effekten av skattebefrielsen blir något mindre i mervärdeskattesystemet än i det tidigare allmänna varuskattesystemet, därför att avdragsrätt inte föreligger för den icke skattskyldige. Å andra sidan får saken större praktisk betydelse än den hade i det allmänna varuskattesystemet, eftersom det skattepliktiga området nu är större. styrelsens skrivelse om skattefrihet för isbrytare och vissa sjömätningsfartyg och skriver på s. 34: »Utskottet anser sig inte kunna tillgodose styrelsens önskemål. Frågan gäller nämligen endast staten tillhöriga fartyg.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 i bevillningsutskottets betänkande nr 62.

Herr talman! Jag har begärt ordet en dast för att något kommentera reservationen 2, som rör auktionsföretag. I den av vårriksdagen antagna förordningen om mervärdeskatt har skattskyldigheten för auktionsföretag reglerats i punkt 3 av anvisningarna till 2 £. Av bestämmelserna framgår att endast sådana auktionsföretag, som bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som tillkommit för sådant syfte, är skattskyldiga till mervärdeskatt. I övriga fall av försäljning på auktion för annans räkning föreligger icke skattskyldighet för auktionsförrättare. Om man på auktion försäljer vara, som utgör omsättningstillgång eller annan anläggningstillgång än byggnad i yrkesmässig verksamhet, blir den skattskyldig för vars räkning försäljningen sker. För ett stort antal auktionsföretag består den huvudsakliga verksamheten i att förrätta auktioner vid avveckling av lantbruksdrift och rörelse — i synnerhet lantbruksauktionerna har stor omfattning. I sådana fall är uppdragsgivaren skattskyldig. I auktionsuppdraget ingår att auktionsföretaget för uppdragsgivarens räkning svarar för alla arrangemang kring auktionen, t.ex. annonsering och tryckning av katalog samt anställer ropare. Enligt avtalet med uppdragsgivaren skall auktionsföretaget redovisa auktionslikviden till uppdragsgivaren omedelbart. Detta gäller vid kontant redovisning, men vanligen redovisas auktionslikviden till uppdragsgivaren inom nio respektive tolv månader räknat från auktionstillfället. Auktionsföretagen brukar i sin tur lämna köparna på auktionen — det gäller auktioner som avser yttre lösöre samt levande och döda inventarier — sex månaders kredit. Det är i regel auktionsföretagen som står hela kreditrisken. Auktionsföretagen fakturerar i eget namn köparna för de inropade varorna. Till grund för beräkning av mervärdeskatten kommer att ligga auktionsprotokoll. Vissa inventarier beläggs emeller tid icke med mervärdeskatt. När det gäller auktioner där både inre och yttre lösöre förekommer måste auktionsföretaget upprätta två auktionsprotokoll: ett för döda och levande inventarier som beläggs med mervärdeskatt och ett för de inventarier som icke beläggs med medvärdeskatt. Auktionsföretagen får vid fakturering till köparna på fakturan ange inropspriset och på detta utgående mervärdeskatt. När tidpunkten för redovisning till uppdragsgivaren inträder skall auktionsföretaget till uppdragsgivaren utbetala hela summan enligt auktionsprotokollet — efter de avdrag för provision, annonsering o. d. som kan få göras — jämte uttagen mervärdeskatt. Uppdragsgivare är skattskyldig — icke auktionsföretaget — och redovisar mervärdeskatten till uppbördsmyndigheten. Det är alltså uppdragsgivaren som skall göra det, men auktionsföretaget skall till uppdragsgivaren redovisa mervärdeskatten, som skall grunda sig på auktionsprotokollet. Auktionsföretaget får efter mervärdeskattens införande inte bara svara för = själva kundkrediterna utan även stå kreditrisken för mervärdeskatten. Icke sällan uppkommer förluster på auktionsföretagets fordringar hos köparna. Genom att auktionsföretag icke är skyldigt att erlägga mervärdeskatt kan det icke ske någon justering av den till uppdragsgivaren utbetalade och av denne redovisade mervärdeskatten. Det dröjer vanligen flera år innan likviderna från en auktion helt influtit. Förutom de kundförluster som uppkommer får alltså auktionsföretaget även svara för de förluster som uppkommer genom att mervärdeskatt har erlagts för dessa. Om auktionsföretaget hade varit skattskyldigt hade skatten i enlighet med <mervärdeskattesystemets utformning bort få avräknas i sådana fall där kunden icke hade erlagt ikviden. Jag har mycket svårt att förstå utskottsmajoritetens resonemang när den anför att även om en sådan lösning — d.v.s. att ta med auktionsföretagen såsom skattskyldiga inom mervärdeskattesystemet — skulle vara möjlig, måste den leda till skattetekniska svårigheter. Vari består dessa svårigheter? Jag tycker tvärtom det borde innebära vissa fördelar att ta med dessa företag i systemet. Det förekommer ganska ofta att auktionsföretagen får göra upp avbetalningsplaner för likvidernas erläggande. Hur går det med mervärdeskatten för dessa? Genom att auktionsföretagen icke är skattskyldiga uppstår problem i samband med kundförluster som skulle elimineras om dessa företag vore inbegripna i systemet. Samtidigt blev det en bättre redovisning, eftersom man kunde ta hänsyn även till sådant som jag tidigare nämnt — avbetalningsplaner o. d. Visserligen har utskottsmajoriteten varit välvillig i sin skrivning och gjort gällande att man bör vänta och vinna erfarenheter innan man vidtar någon ändring. Därmed har det ställts i utsikt att en ändring kan komma till stånd, om olägenheterna är av det slaget att de motiverar detta.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 62.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att beröra motion 1II:1278 — likalydande med motion 1:1019 — som är en fyrpartimotion och har undertecknats av representanter för centern, Motionen gäller en fråga som uppstått i samband med tolkningen av bestämmelserna angående transport av vara eller förmedling av sådan tjänst. Dessa bestämmelser innebär att bilar som medförs på resa över havet, bl.a. till och från Gotland, kommer att beläggas med mervärdeskatt. Detta har varit ganska överraskande för motionärerna, eftersom den nuvarande omsättningsskatten inte berör denna trafik. Trafikens omfattning har i viss mån belysts av herr Börjesson i Glömminge, men jag vill nämna att vad beträffar Gotland omfattar transporterna årligen ungefär 82000 personbilar och 200 bussar. Transportkostnaderna rör sig om cirka 5 miljoner kronor per år. Den tänkta mervärdeskatten skulle således uppgå till drygt 500 000 kronor enbart för gotlandstrafiken. Det bör också framhållas att kostnaderna i denna trafik redan förut är höga.

Öar är mer eller mindre handikappade på trafikområdet, eftersom det av naturliga skäl inte kan läggas vägar, järnvägar eller broar till dem när alltför mycket vatten skiljer. Inte heller finns det avgiftsfri färja till den region som här avses. Kostnaderna när en gotlänning vill använda sin bil på fastlandet uppgår till maximalt 448 kronor, om vi räknar med en familj bestående av två vuxna och tre barn över 12 år. Det gäller nämligen inte bara att lösa personbiljetter, utan man måste också lösa biljett för bilen. Här i riksdagen och inom olika ut redningar har det praktiskt taget ända sedan år 1945 diskuterats hur man skulle kunna bringa ned detta höga kostnadstryck.

I stället inträffar nu att genom denna extra mervärdeskatt ytterligare pålagor läggs på gotlandstrafiken. Enligt min mening innebär det en indirekt beskattning av Gotlands handikapp, och det är — som någon tidigare talare sade — att lägga sten på börda. Den som vill resa med sin bil, låt oss säga till Malmö eller Haparanda kan göra det utan att betala moms. Han kan till och med ta med sig bilen på färja och resa till Finland och till Danmark, där den övriga kontinenten ligger öppen för honom, utan att betala moms för bilen. Det är bara om man reser till Gotland som man drabbas av moms. För Öland gäller också skattskyldighet, men den kommer att försvinna — som herr Börjesson i Glömminge har påpekat — i och med att bron till Öland, som vi hoppas, är färdig år 1972. För Gotland skall den emellertid bestå. Vem kan för övrigt garantera att inte uttaget av denna skatt så småningom kommer att öka? Jag vill inte använda några hårda uttryck, men min mening är att detta är en orättvisa. Dessutom är det oklokt att behandla Gotland så. Vi skall komma ihåg att ön ändå är en del av den svenska familjen och att de människor som bor där inte bör behandlas som några styvbarn. Utskottsmajoriteten anför bl.a. att motionärernas förslag, vilket innebär att Gotland i skattehänseende jämställs med det övriga landet, skulle vara stridande mot principerna för mervärdeskatten. Detta uttalande anser jag mycket diskutabelt. Här har t.ex. talats om konkurrensneutralitet; hur kommer detta förslag att verka i det avseendet? Man kan givetvis också ställa sig frågan: Vad kommer det att bli för mervärde på en bil därför att den fraktas från Gotland till fastlandet eller vice versa? Jag kan inte se att motionsförslagets innebörd strider mot principerna för mervärdeskatten. Utskottets majoritet anför vidare, att ett preliminärt avtal slutits om gotlandstrafiken. På vilket sätt man menar att den organisationsfråga det gäller kan kopplas samman med den skattefråga vi här diskuterar, framgår inte klart av utskottets skrivning. För det första har frågan om mervärdeskatten icke diskuterats i samband med de förhandlingar som förts. För det andra måste utskottsmajoriteten här ha blivit felinformerad. Det förslag till bildandet av en s.k. trafikdelegation som diskuterats har icke undertecknats av exempelvis Gotlands läns landsting, vars representant herr Svensson i Stenkyrka, som ju inte är okänd i denna kammare, vid förhandlingarna är den ende förtroendevalde som kan anses representera konsumentintressen för «hela Gotland. Inte heller har förslaget antagits av de tre hamnkommunernas fullmäktigeförsamlingar, eller avtalsutkastet undertecknats av Rederi AB Gotland, som för närvarande handhar sjötrafiken. Något avtal föreligger således inte, och kan helt enkelt inte föreligga, eftersom förhandlingarna ännu pågår. Jag tycker emellertid att frågans aktualitet understrykes av den uppvaktning som som gjordes häromdagen för statsminister Erlander och statsrådet Krister Wickman av representanter för Fackliga centralorganisationen inom sydöstra området, d.v.s. Kalmar, Blekinge och Gotlands län, som bakom sig har cirka 75 000 LO-anslutna medlemmar. Man framförde därvid synpunkterna, att gotlandstrafikens problem måste lösas på ett sådant sätt, att ön ges samma ställning som riket i övrigt med hänsyn till kommunikationskostnaderna. Jag vill för min del betona att det i rådande läge, med de ganska ömtåliga förhandlingar som pågår, har varit olyckligt att utskottet har kopplat samman dessa två helt skilda frågor. Vad skall förhandlarna tro? Innebär utskottsmajoritetens skrivning att staten 1 detta fall skall ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra, eller vad är meningen? Jag tror att vi nu riskerar att förhandlingarna kan komma att stranda i avvaktan på att man får klarhet i skattefrågan. För min del har jag svårt att tro att syftet med införandet av mervärdeskatten kan ha varit att hämma utveckligen för en geografiskt starkt avgränsad del av landet. Om inte så har varit avsikten, måste det vara möjligt att undvika ett sådant resultat. Det finns olika vägar att gå. Man kan göra en skatteteknisk tolkning, som innebär att Gotland i detta hänseende likställes med övriga delar av landet. Men det enklaste sättet att ordna saken är att bifalla den föreliggande reservationen nr 5 av herr Stefanson m.fl., till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Det finns anledning att uttala sin tillfredsställelse i stort med den proposition vi i dag behandlar. Den innebär betydande förbättringar. Det är visserligen beklagligt, som herr Nordgren nyss påpekade, att dessa ändringar kommer så sent, men de innebär sådana förbättringar, att vi nog alla tycker att det är bättre att de kommer nu än att de inte kommit alls. Men jag vill givetvis också understryka vikten av att en information kommer ut så snabbt som möjligt. En av de reservationer som fogats till betänkandet är av principiell natur; det gäller reservationen om statens och kommunernas behandling — de övriga reservationerna gäller mer avvägningsfrågor. Eftersom de olika frågorna belysts av herr Larsson i Umeå och herr Öhvall, skall jag inte närmare gå in på dem annat än när det gäller frågan om konstverk, i vilken jag själv är motionär. Vi har ansett att när man nu gör undantag för konst, så är det rimligt att göra den gränsdragningen, att försäljningen blir skattefri när konstnären själv försäljer sina alster, vare sig det sker i hans egen ateljé eller på en utställning, under det att försäljningen i den kommersiella handeln skall vara belagd med mervärdeskatt. Det anser vi vara en riktig gränsdragning, och den har först skatteberedningen och sedan den speciella utredningen angående mervärdeskatten fastnat för. Det är också den gränsdragning som förordas i motionerna och reservationen. Det finns anledning att framhåila, att det nya förslaget även i detta avseende innebär en förbättring, bl.a. så till vida att konstnärerna nu tycks bli befriade från redovisningsskyldighet. Jag har en del förbindelser med konstnärer, och jag vet, att när konstnärerna fått blanketterna för deklaration till omsättningsskatt, så har många av dem blivit helt förtvivlade; dels är blanketterna inte direkt avsedda för konstnärlig verksamhet, dels är konstnärerna inte alls vana vid att fylla i sådana blanketter. Härvidlag blir det alltså en förbättring. Det har nu också sagts, att man på grundval av de nya bestämmelserna kan vidta vissa arrangemang som gör att konstnärerna kan bli befriade från mervärdeskatt. Vi anser att den linje som anvisas i motionerna hade varit en renare och bättre linje. Jag har velat säga detta som motivering för motionerna och reservationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ge min mening till känna om vad utskottet skrivit i anledning av motionerna I: 1019 och II: 1278. Samtliga gotlandsrepresentanter, oavsett parti, har motionerat om att mervärdeskatt inte bör utgå på transport av bilar, avsedda för personbefordran, mellan område utan fast landförbindelse och fastlandet. Vi har inte som finansministern sade begärt lättnad då det gäller godsbefordran utan det gäller enbart transport av bilar avsedda för personbefordran. När vi gotlänningar tar in personbilarna på riksvägnätet måste vi betala dubbel skatt; det är en gammal känd sak som jag inte nu skall ta upp. Beträffande godsbefordran drabbas ju gotlänningarna särskilt hårt, ef tersom frakterna mellan Gotland och fastlandet är högre än frakterna på fastlandet. Mervärdeskatten kommer alltså att bli betungande för gotlänningarna även då det gäller godset, men vi har som sagt inte framfört några krav härvidlag. Jag skall be att få påminna om reservanternas och utskottets förslag. Enligt reservanterna bör lagtexten lyda på följande sätt: »— — — transport av vara till eller från utlandet, transport av motorfordon, avsett för personbefordran mellan område utan fast landförbindelse och fastlandet, eller transport i samband med renhållning — — —». Utskottets förslag lyder kort och gott: »transport av vara till eller från utlandet eller transport i samband med renhållning — — —»,. Man vill alltså ha undantag för transport till utlandet men inte då det gäller transport från Gotland till det övriga Sverige. Jag skulle här vilja ta upp herr Brandts, utskottets värderade talesman, resonemang i detta sammanhang. Han sade att det inte kan bli tal om att göra något undantag för Gotland eftersom vi har Visingsö och andra öar. Man kan naturligtvis göra en sådan jämförelse och inte nedvärdera de andra kobbarna, men det är ändå en viss skillnad på Gotland och de små öarna som herr Brandt nämnde. Utskottet skriver också att det för gotlänningarna skulle bli billigare enligt ett avtal som håller på att utarbetas. Avtalet som utskottsmajoriteten skrev om är icke godkänt av gotlänningarna. Men för oss är det i alla fall en tillgång att turismen är så stor som den är på Gotland, och vi kan inte acceptera att även gotlandsturisterna belastas på detta sätt. Vi kan jämföra med bron mellan fastlandet och Öland. Tills vidare belastas ju både turister och ölänningar med mervärdeskatten, men när bron blir klar bortfaller ju den belastningen för alla ölandstrafikanter.

Det måste ha varit en felbedömning när utskottet inte tillstyrkt vårt förslag om befrielse från mervärdeskatt.

Men när utskottet låter förstå — utan att direkt skriva ut det — att avtalet är klart, vill jag säga att det vore rättare att säga att det är långt ifrån klart. Praktiskt taget ingen kommunal instans, vare sig landsting eller kommuner, har godkänt avtalet. Det är bara några representanter för de kommuner där hamnarna är belägna som har sagt sin mening. Fullmäktigeförsamlingarna har ännu inte godkänt avtalet. Jag har här avtalet i min hand, och vi hoppas att det kommer att godkännas, men inte med den formulering som det nu har. Texten är nämligen på många punkter mycket oklar. Skrivningen måste göras klarare, så att målsättningen blir den, att vi så småningom — jag säger så småningom eftersom det har tagit 22 år innan frågan kommit så här långt — blir likställda med fastlandet. Den målsättningen vill vi ha inskriven i avtalet. Men varför skall man egentligen blanda in detta i utskottets betänkande, som gäller en ytterligare pålaga innebärande så stora kostnader som mervärdeskatten på biltransporterna medför? Jag vill dessutom understryka att det inte, såsom statsrådet påstår, gäller godset. Vad vi har motionerat om är biltransporterna. Jag avsåg inte att bli mångordig och jag kommer inte heller att bli det. Jag vill endast yrka bifall till reservationen 5 av herr Stefanson m.fl.

Herr talman! Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk ytterligare någon längre stund men vill ändå tillåta mig att i all korthet deklarera, att vi inom utskottet var mycket positivt inställda till gotlänningarnas problem i detta sammanhang. Vi var emellertid samtidigt på det klara med att en sådan befrielse från mervärdeskatt som den av motionärerna önskade får konsekvenser också på andra transportområden, vilka vi också har angivit. Vidare tror jag mig kunna säga att utskottsmajoriteten var obenägen att slopa skatteplikten även för turisterna. Vi ställdes då inför problemet att praktiskt lösa frågan så, att det endast skulle bli fråga om en befrielse från mervärdeskatt för gotlänningarna själva. Vi förde en ingående diskussion om dessa tekniska frågor, men jag tror knappast att någon kunde komma på någon godtagbar lösning. Därför hoppas vi att frågan i stället blir löst i, som vi ser det, ett större sammanhang, d. v. s. genom de förhandlingar som nu pågår. På det sättet borde det vara möjligt att ge gotlänningarna mera än vad ett slopande av mervärdeskatten på biltransporterna skulle innebära. Jag vill betyga gotlänningarna här att utskottsmajoriteten har full förståelse för deras problem. Vi hoppas emellertid att frågan skall lösas till gotlänningarnas fromma på ett annat sätt än vad motionärerna tänkt sig.
Herr talman! Jag vill påminna herr Brandt om att turismen är en verksamhet av mycket stor betydelse för Gotlands näringsliv. Varför skall turisterna belastas med skatt på transporter till och från Gotland? De behöver ju inte betala mervärdeskatt när de kör till eller från något annat län, exempelvis över bron från Öland eller från Norrland till södra Sverige. Vår målsättning är som bekant samma pris på båten som självkostnaden när man kör bil. Varför skall då turisterna beskattas? Beskattning av det här slaget förekommer ju inte på någon annan vägsträcka i Sverige.